Herr talman! Jens Holm har frågat mig när jag avser att lägga fram ett förslag som skyndar på möjligheten att införa avgifter på dubbdäck i Stockholm och eventuellt andra städer i Sverige. Jag har nyligen i ett svar till Jens Holm sagt att kommunerna kan behöva ytterligare möjligheter att begränsa användningen av dubbdäck lokalt och att regeringen har inlett ett arbete för att utreda förutsättningarna för detta. Jens Holm har också frågat mig vilka ytterligare åtgärder mot dubbdäck jag syftar på i detta svar och när arbetet ska vara färdigt. En rad åtgärder för att förbättra luftkvaliteten har vidtagits på lokal nivå. Dessa åtgärder har varit effektiva. Det kan dock behövas ytterligare åtgärder för att säkerställa att luftkvalitetsmålen uppnås. Den åtgärd som Jens Holm tar upp - avgift för dubbdäcksanvändning - är inte statsrättsligt möjlig att införa i Sverige. Ett sådant ekonomiskt styrmedel skulle i stället behöva utformas som en ny skattelagstiftning. En ny skatt införs inte lättvindigt, utan måste noga övervägas. En skatt ska bland annat vara samhällsekonomomiskt effektiv, rättssäker och proportionerlig. Om en skatt på dubbdäcksanvändning i tätort kan anses lämplig är den också sannolikt komplex att genomföra, svår att administrera och svår att kontrollera. En skatt är därför inte en åtgärd som kan införas och ge en effekt på kort sikt. Jag ser allvarligt på problemen med luftkvaliteten i vissa tätorter. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande en förutsättningslös beredning kring hanteringen av problematiken. Arbetet intensifieras nu, men jag kan för närvarande inte svara på när det kommer att vara klart.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Vi dras med dålig luft i många städer i vårt land, inte minst här i Stockholms innerstad. Här har vi under lång tid haft dålig luft, bland annat med höga halter av partiklar. Med höga halter av partiklar över lag och dålig innerstadsluft kommer människor att drabbas av olika åkommor. Människor dör för tidigt på grund av den dåliga luften. Enligt miljökontoret i Stockholms stad handlar det om drygt 400 personer som dör för tidigt varje år i Stockholm på grund av den dåliga luften. De som bor där luften är dålig riskerar att drabbas av olika saker. De som till exempel bor kring Hornsgatan i Stockholms innerstad har en fördubblad risk för sänkt lungfunktion. När lungornas funktioner sänks är det någonting som inte kan återställas i framtiden i livet. Det är barn som drabbas på grund av att våra styrande politiker inte kan vidta åtgärder för att få ned halten av partiklar och förbättra luften. Anders Borg! Detta är inget nytt problem. Redan 2011 fälldes Sverige i EU:s domstol på grund av överträdelser mot EU:s luftkvalitetsdirektiv. Anders Borg konstaterar själv i regeringens budget att regeringen inte kommer att nå 14 av de uppsatta 16 miljömålen. Frisk luft är ett av dessa miljömål. Det kommer inte att nås med nu vidtagna åtgärder och styrmedel. Vad ska vi då göra åt problemet? När jag har diskuterat frågan med miljöminister Lena Ek har hon sagt att en avgift på dubbdäck är en bra idé och att det sannolikt är den mest kraftfulla åtgärden för att få ned halterna av partiklar i de drabbade städerna. Vi har också fått uppgifter om att detta är någonting som utreds inom Regeringskansliet. När man läste budgeten för 2012-2013 såg man att det stod att regeringen utreder nya åtgärder för att minska halterna av partiklar. Jag vill fråga finansministern: Utreder ni inom regeringen möjligheten att införa dubbdäckszoner i vissa av våra städer? Eller är det bara någonting som miljöministern vill? Får man bara det allmänna intrycket av att det är någonting som ni utreder? Vad anser miljöministern om detta? Vi behöver inte resa så långt; det räcker med att resa till Oslo för att se att sedan de införde dubbdäcksavgifter där 1999 har användningen av dubbdäck gått ned och kvaliteten på luften förbättrats avsevärt tack vare detta. Jag vill fråga finansminister Anders Borg om han är nöjd med de halter av partiklar och kvävedioxid som i dag finns i våra städer, till exempel i Stockholm. Enligt den senaste statistiken har man bara i Stockholm och bara i år överskridit de uppsatta gränsvärdena mer än 200 gånger på de olika mätplatserna, Anders Borg. Luften blir sämre i Stockholm. Vi måste göra någonting nu.
Herr talman! På Jens Holm låter det som om Stockholm har de största problemen i Europa. För att hyfsa debatten lite grann vill jag framhålla att de två städer som enligt riksdagens utredningstjänst har minst problem med partiklar är Tallinn och Stockholm. Det som är gemensamt för Tallinn och Stockholm är att de två städerna tillåter dubbdäck. De städer som enligt det pm som riksdagens utredningstjänst skrev den 8 februari i år har störst problem med partiklar har alla dubbdäcksförbud. Min poäng är att det inte kommer att vara någon mirakelmedicin att införa ett dubbdäcksförbud eller dubbdäcksavgifter i Stockholm. Jens Holm talar mycket om Stockholms innerstad. Jag förstår att du representerar Stockholm, och jag har all respekt för det. Som riksdagsledamöter kan jag dock tycka att vi har ansvar för trafiksäkerheten i hela Sverige. Vi kan inte isolera bilister som byter från dubbdäck till dubbfria däck så att de bara får köra i Stockholm. Det kan vara så att någon som bor på Söder i Stockholm tar sin bil och åker till Sälen för att fira jul eller påsk. När någon byter från dubbdäck till dubbfria däck är det över 40 procent större risk för att den människan eller den familjen förolyckas i en trafikolycka. Det är statistik som Trafikverket har tagit fram, och den är ovedersäglig. Detta innebär alltså att den som pläderar mot dubbdäck också pläderar mot ökad trafiksäkerhet. Dubbdäck är en viktig detalj i bilens säkerhetssystem. Det är kanske till och med den viktigaste. Vi har haft en utveckling där vi har fått ABS och antisladdsystem, som hjälper bilisterna. Vi har bilbälten, vilket på sin tid var en revolution, och en mängd tekniska uppfinningar som hjälper oss bilister att köra säkrare. Att i det läget plädera för att ta bort det kanske effektivaste sättet att undvika en trafikolycka, nämligen dubbdäck, är otroligt dumt. Det är mycket riktigt som Jens Holm säger att man i Oslo har haft dubbdäcksavgifter. Jag bad riksdagens utredningstjänst att fråga: Finns det någon studie från Oslo och Norge som visar att just den minskade dubbdäcksanvändningen har haft någon mätbar positiv hälsoeffekt? Om Jens Holm inte har tillgång till utredningstjänstens pm ska jag gärna överlåta det till dig. Riksdagens utredningstjänst är väldig tydlig: Det finns inga studier som visar om den minskning av dubbdäcksanvändningen som sker via avgifter och förbud och den därmed sammanhängande minskningen av utsläpp av partiklar har några mätbara positiva hälsoeffekter. Det måste ju vara detta som är poängen om man tänker sig att minska dubbdäcksanvändningen. Jag tycker att alla människor alltid måste ha rätt att få välja det säkraste alternativet för sig och sin familj. Och det är dubbdäck. Jens Holm kan läsa de senaste däcktesterna som Aftonbladet, Teknikens Värld och tidningen Motor har publicerat. Där framgår glasklart att dubbdäck är överlägsna friktionsdäck i trafiksäkerhet. Jag måste ändå ställa frågan: Är inte alla liv viktiga för Vänsterpartiet? Är inte liven för människor i landsbygden lika viktiga som för dem som bor på Söder? Och varför i hela friden vill just Vänsterpartiet av alla partier göra dubbdäck och trafiksäkerhet till en klassfråga genom att införa dubbdäcksavgifter som skulle drabba dem med lägst inkomst, som förmodligen också är de som har bilar med minst teknik i sig, alltså en begagnad bil?

Herr talman! Jag vill tacka Jens Holm för en bra och viktig interpellation. Det är ett alldeles uppenbart problem vi har med dålig luftkvalitet i storstadsmiljöer, och det finns en koppling mellan en del av dessa problem och användningen av dubbdäck. Det visar de mätningar som görs. Sedan är det viktigt, som Lars Beckman påpekar, att detta ska ställas i proportion till hur det ser ut i andra länder och vilken luftkvalitet man har där. Jag tror inte att vi ska tvivla på att Sverige har en starkare och bättre miljöpolitik än de flesta andra länder, och det är väldigt bra. Kan vi då göra något för att minska denna typ av problem i Stockholms innerstad? Det är ett antal åtgärder som nu är på väg fram och som kommer att bidra till att minska utsläppen. Regeringen har aviserat och har en arbetsgrupp som tittar på möjligheterna att finansiera ny och mer omfattande infrastruktur i Stockholm genom höjda trängselavgifter. Genomför man den höjningen av trängselavgiften för att finansiera den utbyggnad av tunnelbanan som vi talar om och som också skulle skapa förutsättningar för fler bostäder minskar naturligtvis också trängseln inne i Stockholm, och då minskar också denna typ av slitage, som ju leder till luftföroreningar. Det är också viktigt att vi nu gör breda väginvesteringar i Stockholm. Kombinationen av Norra länken, Förbifart Stockholm och kanske så småningom östliga förbindelser och andra omfattande satsningar på ett bättre vägtrafiksystem i Stockholm kommer att underlätta för människor att undvika att åka in i Stockholm och därmed också avlasta trafikmiljön i Stockholm. Det är också centralt att vi bygger ut tunnelbanan. Det är självklart att denna kraftiga utbyggnad av tunnelbanan - den kanske mest omfattande som har gjorts i Stockholm sedan 1950 eller 1960-talet - också kommer att minska utsläppen, för tunnelbanan är ett bra och effektivt sätt att ersätta bil och vägtransporter. Till detta kommer att vi också har lagt fast en mycket omfattande upprustning av det svenska tågsystemet, inte minst med snabbtåg och också väsentligt bättre satsningar på underhåll, som gör att människor kan slippa bo i Stockholms innerstad och i stället flytta till Katrineholm, Nyköping, Västerås eller Uppsala och därigenom slippa både den här miljön och att belasta stockholmarna med utsläpp. Det här är mycket effektiva åtgärder. Problemet är att i många fall har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samlat antingen inte tagit ställning eller tagit ställning emot detta. Man har alltså inte tagit ställning för de viktiga och centrala väginvesteringar i Stockholm som är nödvändiga för att vi ska avlasta innerstaden från trafik. Skulle man börja riva upp besluten om Norra länken, förbifarten och andra viktiga beslut och blockera en östlig förbindelse är det klart att vi får mer miljöförstöring inne i Stockholm. Till Jens Holm kan jag säga att det är klart att vi ska titta på alla tänkbara alternativ i det arbete som nu bedrivs i Regeringskansliet. Låt mig dock påpeka att Sverige har en annan grundlag än Norge. Vi har inte möjlighet att jobba med den typ av avgiftskonstruktion som man har där. Statsrättsligt är en skatt en nominell transaktion till staten utan att staten erbjuder någon motprestation medan en avgift är en transaktion till staten där det finns en tydlig motprestation. Ska man titta på den norska erfarenheten måste man alltså göra det utifrån att det måste handla om en skatt, och det är inte okomplicerat. Där måste vi göra ett grundligt beredningsarbete innan vi kan ta ställning. Låt mig påpeka att det är viktiga insatser som regeringen gör i termer av en förbättrad infrastruktur i Stockholmsområdet. Det vore naturligtvis bra om Jens Holm kunde lämna besked från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man nu tar ställning för förbifarten och alla de andra viktiga väginvesteringarna.

Herr talman! Då ska vi se var vi börjar. Anders Borg, jag tror att jag börjar i New Delhi i Indien. Jag var där för ett år sedan. För ungefär tio år sedan hade New Delhi ingen tunnelbana. Indien är som vi vet ett utvecklingsland. Per capita sett är man otroligt mycket fattigare än vi i Sverige. I dag, tio år senare, har New Delhi en tunnelbana med dubbelt så stor kapacitet som Stockholms. Man har 160 hållplatser - i Stockholm har vi 100 - och transporterar mer än dubbelt så många människor som vi. Hur kommer det sig? Jo, de har investerat i utbyggd tunnelbana. Väldigt mycket mer måste göras i New Delhi, men det är ändå intressant att man kan resa till ett utvecklingsland och se att man där investerar i kollektivtrafiken. När byggde ni senast ut tunnelbanan i Stockholm? Det var otroligt länge sedan. Nu säger Anders Borg att vi ska bygga ut tunnelbanan. Var finns pengarna, Anders Borg? Trängselavgifter är jättebra. Vi i Vänsterpartiet kampanjade för trängselavgifterna, och såvitt jag kommer ihåg var Moderaterna motståndare till dem. Eftersom du tog upp trängselavgifterna, Anders Borg, undrar jag: Hur mycket av intäkterna från trängselavgifterna har gått till kollektivtrafiken i Stockholmsregionen, dit de ju var avsedda att gå? Det skulle jag vilja veta. Vi kan gå tillbaka till dubbdäcken. Det stod redan i budgetpropositionen 2012/13, Anders Borg, om ytterligare möjligheter för att begränsa användningen av dubbdäck lokalt. Så stod det. Den formuleringen upprepas i princip när det gäller nuvarande budget. Ni skriver dessutom att det arbetet ska intensifieras. Då har jag en enkel fråga till dig, Anders Borg: Ingår avgifter på dubbdäck som en tänkbar lösning i det arbetet? Det vill jag veta. Och till Lars Beckman vill jag säga att avgifter på dubbdäck är en effektiv metod. Jag tror att du sade att utredningen från riksdagens utredningstjänst kom i februari i år. Jag har en rapport som handlar just om lokala avgifter på dubbdäck i Norge, som kom i mars i år och som pekar på det otvetydiga resultatet. Luften har blivit otroligt mycket bättre. Norge uppfyller i dag EU:s luftkvalitetsdirektiv. Användningen av dubbdäck har gått ned. Och - hör och häpna - säkerheten har dessutom ökat. Hur kan det komma sig? Jo, dubbdäcksavgifterna genererar ganska stora intäkter. Intäkterna från dubbdäcksavgifterna går till att förbättra vägunderhållet, så att det blir mindre grus och smuts. Det blir mindre risker att det blir olyckor. Dessutom visar det här på en intressant beteendeförändring. När man kör med dubbdäck tenderar man att köra lite fortare. Man kör lite riskablare. När man har vinterdäck utan dubbar kör man lite försiktigare. Och antalet olyckor och skador i trafiken i Oslo har faktiskt gått ned sedan 1999, då man införde de här avgifterna. Jag vill påpeka för Lars Beckman och Anders Borg att avgiftszoner för dubbdäck är någonting som vänsterpartister och moderater är överens om i Stockholms stad. Från vänster till höger tycker vi att det här är en bra åtgärd. Vi måste göra någonting för att luften ska bli bättre. Luften blir sämre i Stockholms stad. De senaste siffrorna refererades i Sveriges Radio för några veckor sedan. Man kan konstatera att på Sveavägen, Folkungagatan och Hornsgatan - för att ta tre konkreta exempel - överskreds gränsvärdena ungefär 30-40 gånger bara fram till augusti i år. Läget är ganska akut.
Herr talman! Till skillnad från Jens Holm representerar jag inte Stockholms innerstad, utan jag försöker som riksdagsledamot representera hela Sveriges befolkning. Det är precis som jag sade i mitt förra inlägg. Man kan vrida och vända på statistiken. Man kan titta på vilka undersökningar som finns. I Sverige har man granskat samtliga dödsolyckor som har skett. Man har inte simulerat och inte gjort beräkningar, utan man har helt enkelt tittat på vilka olyckor som har skett och vilka som har haft dödlig utgång. Då är det fakta att i Sverige är risken att dö i en trafikolycka 40 procent större om man kör med dubbfria däck än om man kör med dubbdäck. Då säger Vänsterpartiet så här: Ja, men man ska få köra med dubbdäck om man vill, om man bara betalar för det. Då är jag orolig för personer som har en låg inkomst eller en normal inkomst. Man har då en dubbdäcksavgift som är 1 000 kronor per år eller 2 000 kronor per år. Den som till exempel har en stor och fin tjänstebil kommer naturligtvis att utrusta den med dubbdäck, för man vill åka säkert. Bilisterna vill köra säkert med sin familj och kommer då att använda den möjligheten att använda dubbdäck. Alla däcktester som finns och alla undersökningar som finns visar att det är det mest trafiksäkra alternativet. Det är då lite märkligt att just Vänstern säger: Ja, men låt oss införa avgifter på dubbdäck. Det kan bli så att människor av ekonomiska orsaker avstår från det mest trafiksäkra alternativet. Jag tycker faktiskt att vi som politiker ska ge alla människor möjlighet att köra trafiksäkert i Sverige. Det tycker jag är rimligt. Står man bakom nollvisionen, vilket jag gör, och tycker att varje dödsolycka är en för mycket tycker inte jag att man ska uppmana människor att köra dubbfritt. Man ska kunna göra det om man har en sådan körstil och vill göra det. Men vi ska inte tvinga människor bort från det mest trafiksäkra alternativet.
Herr talman! Luftföroreningar är ett allvarligt samhällsproblem. Jens Holm lyfter nu fram sitt föregångsland Indien, där man gör viktiga insatser för miljön. Det är en intressant slutsats. Indien släpper ut 1,7 miljarder ton koldioxid, Sverige 50 000. Indiens bnp är fyra gånger så stor som Sveriges, så de skulle kanske kunna släppa ut 200 000 ton koldioxid för att ha samma koldioxideffektivitet som Sverige. Koldioxidutsläppen i Indien har ökat med ungefär 5 procent per år. I Indien har man alltså subventioner när det gäller bränsle. I Sverige har vi koldioxidskatter. Jag är lite tveksam till om Indien är ett föredöme i förhållande till Sverige. Jag är relativt övertygad om att luftkvaliteten i Sverige, i Stockholm, är väsentligt bättre än i Bombay eller för den delen någon annan indisk stad. Min egen erfarenhet av att vara i Indien är att luften är väldigt dålig, inte minst på grund av att man eldar med ved när man lagar mat. Sverige har i stället låga utsläpp tack vare kärnkraft, vattenkraft och andra viktiga investeringar. Men kärnfrågan här är: Vad ska vi göra åt föroreningar som följer av de dubbdäck vi har? Jag delar naturligtvis Lars Beckmans hållning att vi måste ha dubbdäck i Sverige. Bor man på landet och kör på vintriga vägar måste man ha dubbdäck. Det måste även Vänsterpartiet ha en insikt om. Men om man säger nej till de viktiga väginvesteringarna, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, blir det mer trafik i Stockholms innerstad. Då blir det sämre luft i Stockholm. Det måste vara den uppenbara konsekvensen av den politik som Jens Holm står för. Han säger nej till centrala och omfattande bygginvesteringar. Han dömer inte bara byggnadsarbetare till arbetslöshet och lägger inte bara på kostnader på svensk ekonomi genom ett sämre transportsystem, utan han orsakar därmed också luftföroreningar för alla astmatiker och andra som lider av de här problemen i Stockholm. Då är frågan: Ska man överväga om man kan lära något av den norska modellen och pröva om det finns förutsättningar för att införa en skatt på dubbdäck i Sverige? Ja, vi gör en bred beredning i Regeringskansliet, där alla alternativ är på bordet. Där ingår naturligtvis att man tittar igenom erfarenheterna från Oslo och möjligheten att införa en skatt på dubbdäck. Men vi är inte framme med den beredningen, och vi måste naturligtvis ta det här på det allvar som viktiga skattefrågor kräver. Men låt mig igen understryka att Sverige har en väldigt offensiv miljöpolitik. Vi har bland de bästa luftkvaliteterna. Det är anmärkningsvärt att Jens Holm företräder ett parti som vill trycka in trafik i Stockholms innerstad och försämra luften genom att säga nej till viktiga väginvesteringar, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anders Borg för beskedet. Att införa dubbdäcksavgift är en tänkbar lösning. Det är ett av de alternativ som Regeringskansliet utreder. Då har vi fått det klart. Jag har inte tyckt att finansministern har varit ett under av tydlighet, om man får säga så, i tidigare sammanhang. Men detta är bra. Moderaterna och vänsterpartisterna i Stockholm blir jätteglada över det. Nästa fråga är förstås: Hur länge till ska vi vänta, Anders Borg, på att den här utredningen ska bli klar? Ni skrev ju in i budgeten redan för ett år sedan att ni skulle arbeta med det här. Nu skriver ni bara att ni fortsätter att arbeta med det här. Anders Borg! Jag tycker att du är lite löjlig när du säger att jag försöker ta Indien som ett positivt miljöexempel. Jag pratade om Indiens huvudstad, New Delhi. Och jag konstaterade det enkla faktum att de på tio års tid har byggt ut en tunnelbana med dubbelt så stor kapacitet som vi har här i Stockholm. Här i Stockholm händer det så gott som ingenting, tycker jag. Jag ställde en rak fråga, Anders Borg. Du kan svara på den nu, för du har ett inlägg kvar. Ett av skälen till att det inte händer någonting är att det inte finns någon finansiering för att bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Alla pengar slukas av ett gigantiskt projekt som heter Förbifart Stockholm, som kommer att gå lös på ungefär 60 miljarder kronor. Anders Borg! Hur mycket av pengarna från trängselskatten har gått till kollektivtrafiken i Stockholmsregionen? När jag bad riksdagens utredningstjänst titta på detta konstaterade de att det är noll kronor. Noll kronor, Anders borg, har gått till kollektivtrafiken i Stockholm. Ni tar pengarna och pumpar in dem i Förbifart Stockholm och andra motorvägar. Men jag vill ändå tacka för beskedet om att det finns en möjlighet att införa avgifter på dubbdäck för att förbättra luften i Stockholm och andra drabbade städer. Jag ser fram emot den fortsatta debatten och behandlingen av det ärendet och hoppas att det går fort.
Herr talman! Det finns en stark vilja bland Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas företrädare att hävda att Sverige är ett dåligt land, ett land som inte fungerar, som är på fallrepet och som ofta framhålls som avskräckande exempel i övriga delar av världen. Nu fick vi en ny höjdpunkt i beskrivningen, nämligen att ingenting händer i Sverige på miljöområdet. Det sade Jens Holm i sitt inlägg. Ingenting händer i Sverige, när koldioxidutsläppen i Sverige just nu minskar snabbast bland EU-länderna tillsammans med en handfull andra EU-länder. Det är Sverige som gör kraftfulla och långsiktiga insatser. När det gäller luftkvaliteten i Stockholm är det nu som de historiska satsningarna kommer. Det är tack vare att vi kommer att gå framåt med höjda trängselavgifter som vi kan betala för en historisk utbyggnad av tunnelbanan. Det inträffade inte någon historisk utbyggnad av tunnelbanan under de år de rödgröna satt vid regeringsmakten. Då hade vi stagnation på området. Nu görs en historisk massiv utbyggnad av tunnelbanan. Jag är glad att Jens Holm välkomnar att alliansregeringen tar ansvar för Sverige och sköter landet väl, men vi gör också viktiga investeringar i förbifarten. Vi vill inte klogga igen Stockholm med bilar. Vi vill inte klogga igen Stockholm med luftföroreningar. Men Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar inget gemensamt besked. Vi får veta att det inte ska bli någon Förbifart om vi byter majoritet. Då ska projektet avbrytas, stoppas och överklagas och allt det som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna normalt sett står för när det gäller vägbyggnation. Trängselavgift, Förbifart och tunnelbana. Det är effektiva åtgärder. Är vi beredda att titta på andra åtgärder, till exempel en skattelösning på trängselsidan som påminner om den som finns i Oslo? Ja, alla alternativ är på bordet. Vi kommer att pröva frågan noggrant. Vi gör det skyndsamt men naturligtvis på det sätt som krävs i termer av arbetsåtgång för att få ett gediget och grundligt arbete på plats. Det är därmed tydligt att regeringen tar ett stort ansvar för svensk miljöpolitik och svensk vägtrafik.